Fru talman! Helena Leander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att ny-, om och utbyggnader av flygplatser prövas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, nu och framöver. Först vill jag betona att jag ur ett rent nationellt perspektiv för närvarande inte kan se något behov av fler nya flygplatser i Sverige. Som Helena Leander mycket riktigt påpekar ska det enligt gällande lagstiftning vid ny-, om eller utbyggnad av en flygplats ske en trafikpolitisk prövning som omfattar investeringens lönsamhet och dess inverkan på andra flygplatser i regionen. Härutöver ska även annan prövning ske, bland annat ur miljö och flygsäkerhetssynpunkt. 1999 års lufträttsutredning, som har haft ett uppdrag att göra en översyn av luftfartslagen, har emellertid föreslagit att den samhällsekonomiska prövningen enligt 6 kap. 5 § luftfartslagen tas bort. Skälen härtill var huvudsakligen att nya flygplatser med en banlängd av minst 2 100 meter var underkastade en obligatorisk tillåtlighetsprövning av regeringen enligt miljöbalken. Även i dag krävs särskilt tillstånd enligt miljöbalken om banlängden överstiger 1 200 meter. Den prövning som enligt utredningen fortsatt ska ske omfattar flygplatsens lämplighet från allmän synpunkt varvid särskild hänsyn ska tas till flygsäkerheten, relationen till övrig luftfart och andra transportslag, totalförsvaret samt särskilda störningar. Detaljplan och områdesbestämmelser ska följas. I 2007 års supplement till utredningen kvarstår förslaget om att ta bort den samhällsekonomiska prövningen enligt 6 kap. 5 § luftfartslagen. Remissbehandlingen av utredningen har just avslutats, och för närvarande pågår inom regeringskansliet ett arbete med en lagrådsremiss, varefter regeringen kommer att lägga en proposition till riksdagen. Vad denna proposition kommer att innehålla är för tidigt att säga. För att mera direkt försöka svara på Helena Leanders fråga kan jag bara säga att det i dag finns ett krav på en samhällsekonomisk prövning av nya flygplatser. När det gäller framtiden vet vi vad utredningen har föreslagit, men regeringen har ännu inte tagit ställning till utredningens förslag. Regeringen kommer alltså att återkomma till riksdagen i denna fråga.
Fru talman! Tack, ministern för svaret! Ofta blir det sådana här svar som egentligen går ut på att frågan är under beredning. Det finns inte så mycket att komma med. Men jag får väl ha förståelse för det. Vore jag minister skulle jag kanske inte heller vilja låsa upp mig. Nu är jag ju inte det, så jag kan faktiskt säga vad jag tycker redan nu. Jag tycker att det är rimligt att ha någon form av samhällsekonomisk prövning i bred bemärkelse, kanske inte nödvändigtvis i nuvarande form, men i någon form. Egentligen är jag vän av en i grunden fri marknadsekonomi där det inte är ministrar eller andra politiker som prövar vad som är en bra affärsidé eller inte, utan det får avgöras på marknaden. Infrastruktur är onekligen ändå en speciell fråga som gör ett väldigt bestående och påtagligt intryck på vårt samhälle, och där har samhället också tagit på sig ett visst ansvar. Man får inte bygga en väg hur som helst och sedan se att det kanske inte var så lönsamt eller smart, utan vi har en stark prövning där, vilket är bra. I första hand är miljöprövning jätteviktig när det gäller ny infrastruktur, oavsett om det handlar om flygplatser, vägar eller något annat. Men det är kanske inte i första hand så att man konstaterar att flyg ju är det mest klimatskadliga transportslaget, möjligtvis undantaget snabbfärjor, och därför ska vi inte ha några flygplatser. Det är inte så det funkar, utan man tittar mer på lokalisering, utformning och sådana saker. Givet detta tycker jag att det är rimligt att man också har någon form av samhällsekonomisk bedömning. Vi ser att vi har en överetablering av flygplatser, i alla fall om man ser hur mycket subventioner som går till olika flygplatser. Detta tyder på att det kanske inte är en jättestark lönsamhet. Ur det perspektivet tycks det inte jättesmart att investera ytterligare i en klimatskadlig och inte ens lönsam infrastruktur. Av den anledningen kan det vara smart att se över den frågan när nya flygplatser byggs. I Lufträttsutredningen föreslog man att den prövning som finns i dag skulle tas bort eftersom det redan finns en tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Denna obligatoriska prövning finns dock inte kvar i dag. Det har man ändrat på. Ändå föreslår man fortfarande i supplementet att man ska ta bort den samhällsekonomiska prövningen och hänvisar till att den inte har fått så stor praktisk betydelse. Det är detta jag skulle vilja fråga ministern om. Varför har den prövning som finns inte fått någon stor praktisk betydelse? Har man inte brytt sig om att göra prövningen? Har man inte tillmätt den någon betydelse, eller har man kommit fram till att alla flygplatser som har byggts sedan dess har varit samhällsekonomiskt lönsamma? Hur hänger det ihop?
Fru talman! Jag ska till interpellanten Helena Leander upprepa det jag sade inledningsvis, nämligen att utifrån ett nationellt perspektiv ser jag inte att det finns något behov av att bygga fler flygplatser i Sverige. När kommuner och regioner av affärsmässiga skäl vill investera i flygplatser är det ju en självständig bedömning man gör utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv. Även om man gör en sådan bedömning att man vill göra den typen av investeringar måste ett sådant här projekt naturligtvis prövas mycket tydligt enligt gällande lagstiftning. Här har naturligtvis en obligatorisk tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken en avgjord tyngd. På det sättet är prövningen redan med den lagstiftningen oerhört omfattande, och jag behöver inte gå in på vad eventuella förändringar i propositionen kommer att leda till.
Fru talman! Just den obligatoriska tillåtlighetsprövningen enligt miljöbalken finns ju inte kvar. Det har man ändrat. Däremot finns det fortfarande ett tillståndsförfarande, men då tittar man inte på den samhällsekonomiska biten. Och jag tror att det skulle vara värdefullt. Bara för att ta ett exempel från min egen hemregion Uppsala kan jag säga att det finns planer på att bygga en civil flygplats strax utanför Uppsala, trots att regionen är minst sagt välförsedd med flygplatser. Det tar 20 minuter till Arlanda. Dessutom finns Västerås och Skavsta för dem som hellre vill åka lågprisflyg. Bromma finns också. Det är ju inte så att det finns ett skriande behov av lågprisflygplatser, kan man utifrån ett lekmannaperspektiv tycka. Nog skulle det kunna vara intressant att få en samhällsekonomisk prövning av ett sådant projekt. Om man nu skulle ta bort bestämmelsen om samhällsekonomisk prövning skulle man inte alls titta på den aspekten, och det tror jag skulle vara olyckligt.
Fru talman! Vad gäller den samhällsekonomiska prövningen, som Helena Leander efterfrågar, är det ju det underlaget som vi har att arbeta med i regeringen nu och som vi återkommer med i propositionen. Det konkreta svaret på hur just den paragrafen eller det kapitlet om den samhällsekonomiska prövningen kommer att se ut framför allt framöver återkommer vi utifrån en lagrådsremiss med i propositionen som jag förbereder för riksdagens räkning.
Fru talman! Det blir kanske inte mycket mer svar än så här. Det får jag väl förstå när frågan är under beredning. Jag får i alla fall tacka för beskedet att ministern inte ur ett nationellt perspektiv ser något behov av nya flygplatser i Sverige och passa på att önska en glad sommar och kanske en skön tågsemester.
Fru talman! Diskussionen om flygplatser och det kommunala och regionala intresset och engagemanget för att hitta bra lokala flygplatser tror jag kommer att fortsätta. Jag tror också att det är en väldigt viktig del av ett kommunalt arbete att se till att vi har en demokratisk process och en demokratisk delaktighet i de egna prioriteringarna. Utifrån ett nationellt perspektiv kan jag dock inte se att det i dag finns behov av fler flygplatser. Icke desto mindre återkommer vi till riksdagen med den lagstiftning som är berörd i det här sammanhanget och som interpellanten ställde frågan om. Tack för interpellationen och trevlig sommar!